Herr ålderspresident! Valet av talman är ett mycket viktigt val. Talmannen har betydelsefulla parlamentariska uppgifter. Han representerar den svenska riksdagen och därmed det svenska folkstyret. Dessa viktiga uppgifter innebär att det är av mycket stor betydelse att talmannen kan utses och verka med brett stöd i riksdagen. Vi socialdemokrater menar att en princip varmed detta kan åstadkommas är att välja en av alla respekterad ledamot från riksdagens största parti. Under lång tid har denna princip lett till att den folkvalda kammarens, och nu riksdagens, arbete har kunnat ledas av allmänt aktade och opartiska talmän. Detta gäller inte minst den avgående talmannen Henry Allard. Han har fullföljt sina uppgifter på ett sätt som rönt allmän uppskattning. Vi socialdemokrater föreslår nu att Ingemund Bengtsson väljs till ny talman efter Henry Allard. Bland riksdagsmän från olika politiska läger är Ingemund Bengtsson känd och respekterad för ärlighet och redobogenhet. Han har en mycket bred erfarenhet av svenskt samhällsliv. Han har sett och lärt det svenska samhället som metallarbetare och folkrörelseman och under väldigt många år i Sveriges riksdag. Ingemund Bengtsson har därmed, och till det bidrar hans personliga egenskaper, sällsynt stora förutsättningar att vinna respekt och förtroende hos hela folket och hela riksdagen. Jag är övertygad om att riksdagen fattar ett mycket klokt beslut, om Ingemund Bengtsson väljs till talman i dag. Naturligtvis innebär ett sådant val en förlust för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som då får avstå från Ingemund Bengtssons politiska insatser. Men eftersom han har angripits personligen är det viktigt för mig att säga att det är den socialdemokratiska riksdagsgruppens styrelse som har beslutat att Ingemund Bengtsson inte står till förfogande vid valet av vice talman. Det går inte att förena med hans uppgifter i gruppledningen. Herr ålderspresident! Jag föreslår att Ingemund Bengtsson väljs till riksdagens talman.

Herr ålderspresident! Jag delar Olof Palmes inledande synpunkter på talmannens betydelse och inte minst på den avgående talmannens, Henry Allards, stora insatser. Med åberopande härav och med hänvisning till den principdeklaration som Thorbjörn Fälldin gjorde inför 1976 års talmansval får jag till talman föreslå Allan Hernelius.

Herr ålderspresident! Talmannen spelar en central roll i vårt statsskick. Det leder till två slutsatser. Samtliga i riksdagen representerade partier bör beredas tillfälle att delta i förberedelserna för talmansvalet på ew likvärdigt sätt. Så har nu icke varit fallet. Talmannen bör vara representativ för så stor del av riksdagen och folket som möjligt. Det utesluter enligt vår mening att talmannen hämtas ur moderata samlingspartiet. Som motivering räcker att hänvisa till de åsikter och krav som detta parti har framfört under valrörelsen. Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp kommer vid valet av talman att rösta på Ingemund Bengtsson.

Herr ålderspresident! Även vice talmännen spelar en viktig roll för riksdagsarbetet. Sammansättningen av presidiet bör återspegla riksdagens sammansättning. Det skulle bli en kraftig snedbelastning, om tre av fyra talmän tas från de borgerliga partierna, medan endast en kommer från arbetarrörelsen. Med denna motivering föreslår jag Eivor Marklund till tredje vice talman och hemställer att valet företas med slutna sedlar.